Herr talman! Jag vill fråga hur man utan att tala med socialstyrelsen och utan att gå igenom frågorna ordentligt med landstingen kan arbeta med en produkt, som skall tillgodose 60 procent av hela efterfrågan i landet? Det tycker jag är förvånansvärt. Är det då så konstigt att vi är misstänksamma, mot bakgrunden av den händelseutveckling som ägt rum inom de statliga företagen? Innan man ger sig i kast med nya verksamheter och söker arbetskontakt med amerikanska bolag borde man väl i Statsföretag AB klara upp den nuvarande situationen! Där man har stora invecklade ekonomiska problem. Jag vill också fråga herr Olhede: Använder man sig av maskerade bolag för att här föregripa riksdagens åtgärder? Finns det ett bolag som heter Tufama och som är inregistrerat i december 1969 med uppgift att tillverka och försälja produkter inom hälsooch sjukvården, inklusive produkter av papper? Består styrelsen i det bolaget av fyra advokater? Är ägaren en annan person? Avviker bolagsordningen på några punkter från § 119 i lagen om aktiebolag? Är företagets adress Sveavägen 92, 3 trappor? Jag skulle vilja ha en förklaring på det.

Herr talman! Detta ärende är en gammal bekant, som vid många tillfällen diskuterats här i riksdagen. Vi på borgerligt håll har begärt en utredning av frågan om försäljning till enskilda av aktier i statliga företag, och vi har i år nya argument att redovisa. Det skulle förvåna mig mycket, om inte regeringen nu börjar tänka om när det gäller de statliga företagens aktier. Ledamöterna av statsutskottets femte avdelning har, såsom tidigare redovisats, gjort en resa för att skaffa sig bättre kunskaper om samarbetsformer mellan stat och näringsliv. Vi fick ganska väl klart för oss hur detta samarbete tillgick i de italienska IRI-företagen. Där tillämpade man principen att försöka ge dessa företag förutsättningar att arbeta under likartade konkurrensförhållanden, d. v. s. att företagen hade möjlighet att bedöma sin ställning i förhållande till de enskilda företagen genom att de var börsnoterade. Ledningen och de anställda ansåg att detta var en fördel.

En utredning på detta område anser jag är det minsta man kan begära. Förmodligen kommer staten så småningom att finna det vara en riktig och värdefull arbetsform, att låta statsföretag gå ut med aktieteckning. Varför skall inte dessa företag förekomma på börsen, så att man åtminstone på det sättet har en möjlighet till jämförelse mellan det enskilda näringslivet och staten? Mot den bakgrunden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som herr Lothigius säger att detta är ett ämne som vi årligen har ett samtal om i denna kammare. Resultatet har hittills blivit negativt då det gäller de synpunkter som herr Lothigius här gjort sig till talesman för. När herr Lothigius åberopade IRI företagen är det i och för sig tacknämligt att moderata samlingspartiet också vill medverka till en utveckling på näringslivets område i Sverige som har paralleller med den som förekommer inom IRI-företagen. Herr Lothigius” uppgift om att man säger nej till enskilt ägande av aktier i statliga företag här i Sverige är inte fullt korrekt. Det finns en rad statliga företag med enskilda delägare lika väl som det finns några där staten äger samtliga aktier. När det gäller LKAB rör det sig om naturrikedomar, och det är ett område där jag personligen anser att samhället bör vara ensam ägare. Jag kan också på den punkten åberopa vad förutvarande högerpartiets store partiledare Arvid Lindman uttalade i denna kammare i anlsutning till överenskommelsen om avtalet mellan LKAB och staten. Han fann det helt naturligt att staten gick in som ensam ägare av detta företag därför att det var ett samhälleligt intresse att naturrikedomarna låg i samhällets ägo. Även om partiet har bytt namn, borde det inte förfäkta andra åsikter än dem som den gången företräddes av dess store ledare Arvid Lindman.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
Herr talman! När Arvid Lindmans ande går genom kammaren skulle jag bara vilja fråga femte avdelningens värderade ordförande, varför vi nödvändigtvis i dag skall inta samma ståndpunkt som han gjorde för åtskilliga tiotal år sedan. Samhället förändras, men kanske den ärade ledamoten av femte avdelninen inte har upptäckt detta. Dessutom har statsföretagen utvecklats i enlighet med de socialdemokratiska önskemålen. Man har utvidgat företagsamheten, man har spritt ut sig på flera områden, man har skaffat sig större kontroll och fastare styrning av förhållandena. Man har inrättat ett särskilt departement och man har helt andra arbetsformer än tidigare. När man vill svälja mer och mer och talar om att man vill vara lika konkurrensmässig som den enskilda företagsamheten, är det ganska nturligt att det bör finnas samma bedömningsunderlag för ett statligt företag som för de enskilda företagen genom deras börsnoteringar. Det är alldeles riktigt som herr Lindholm säger att några av de statliga företagen har aktier. Men det förekommer bara ett visst delägarskap mellan enskilt näringsliv och staten, och spridningen av aktierna har inte ordnats på det sätt som enligt vår uppfattning vore riktigt. En utredning på detta område skulle därför enligt min mening vara befogad.
Herr talman! Det är riktigt att det skett en viss utveckling sedan Arvid Lindman fällde sina yttranden. Vi hade ett annat samhälle då, men jag tror att han ägde en visionär syn på framtiden. Enligt min mening var de synpunkter beträffande LKAB som han då framförde mycket förnuftiga. Därför vill jag inte frångå dem. Det talas i reservationen om att endast små aktieposter i de statliga företagen skall utlämnas och om att dessa skall spridas till ett vitt utbrett ägande. Men om aktierna kommer ut på marknaden, vilka möjligheter har man då att behålla den spridning som det talas om? Skall vi införa en särskild lagstiftning, som förbjuder folk att sälja aktierna eller förbjuder dem att äga mer än en viss kvantitet? är herr Lothigius beredd att ta konsekvensen av de synpunkter som framförs såväl i motionen som i reservationen? Konsekvensen bjuder väl i så fall att även det enskilda näringslivets aktier måste spridas på just det där förunderliga sättet med särskild öronmärkning på varje aktie. Jag tror, herr talman, att de principer som man vill bygga på är omöjliga att realisera.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 18 behandlas frågan, eller frågorna, om resultatutjämning för ett flertal olika företagsformer. Samtliga näringsfång som framfört förslag härom är av den arten att inkomsterna uppkommer stötvis, varför en skattemässig utjämning måste anses vara i hög grad påkallad. Förslag i dessa frågor har behandlats många gånger tidigare av riksdagen, men avvisats med kalla handen. Den kontometod som länge tillämpats inom skogsbruket har i detta sammanhang på sitt sätt kommit att bilda skola. Dessa skogskonton, med en maximerad tidslängd av tio år, har för skogsbruket haft en mycket stor betydelse som skattemässig utjämningsfaktor. Detta har också understrukits så sent som i fjol, då man i samband med den inträffade stormkatastrofen i Västsverige ännu en gång sanktionerade denna kontometod. Sådana katastrofer som händer inom skogsbruket kan emellertid också inträffa för jordbruket. Jag ber att i det avseendet få hänvisa till fjolåret på grund av den då rådande torkan uppkomna missväxt. anlett detta utskottsbetänkande har skördeskadeförsäkringen berörts. En bart reglerandet av utfallande skördeskadeersättningar utgör ett påtagligt belägg för hur ojämnt jordbrukets intäkter inflyter. Fjolårets torra sommar åsamkade jordbruket stora förluster, och skördeskadeförsäkringen utföll inom stora delar av landet. Enbart i Väst manlands län, för att nämna ett enda exempel, kommer ersättningar enligt lämnade förhandsuppgifter att utgå med inte mindre än 12 miljoner kronor. Dessa ersättningsbelopp har ännu inte utbetalats, och vi vet inte hur snart de kommer att erläggas. Den statliga byråkratins kvarnar mal sakta, men vi hoppas att de gör det desto säkrare. En sak som vi vet, eller i varje fall hoppas, är att pengarna kommer att utbetalas i år. Om det sedan, som vi väl alla vill tro skulle bli en god skörd innevarande år, bärgad med god kvalitet och under normala väderleksförhållanden, medför detta att jordbrukarna i år får skatta för två års skördeinkomster. Detta kan knappast anses rimligt. Med den kontometod som föreslagits skulle dessa ojämnheter kunna undvikas eller i varje fall väsentligt mildras. Några skattemässiga förluster kan heller inte behöva uppstå för det allmänna. Kontonas räntor beskattas ju i vanlig ordning, liksom också kontokapitalet i den mån det tas i anspråk. Då jag utgår från att samma ojämna inkomstförhållanden kan uppstå även på de övriga områden som berörs i detta utskottsbetänkande, ber jag, herr talman, vid denna sena timme kort och gott att få yrka bifall till samtliga vid betänkandet fogade reservationer.

Herr talman! Som herr Vigelsbo påpekat har utskottet avstyrkt samtliga motioner som behandlas i det föreliggande betänkandet. Utskottsmajoriteten anser att de nuvarande bestämmelserna är fullt tillfredsställande. Vad beträffar en allmän öppen resultatutjämning kan anföras att vissa företagargrupper har möjlighet att via lagervärderingar reglera inkomsterna mellan olika år, medan andra grupper inte kan göra detta. Företag som inte har några större lager och som inte kan skaffa sig sådana måste redovisa det resultat som de har fått ett visst år. De kan inte göra några justeringar för att åstadkomma en jämnare beskattning. De kreaturslösa jordbrukarna kan i motsats till de jordbrukare som har kreatursbesättningar inte göra några avskrivningar även om de övergår till reredovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Det behövs sådana ändringar i skattelagstiftningen att beskattningen blir rättvis — det är ju det mål som man försöker uppnå. Därför anser reservanterna att olika typer av företag bör ges samma möjligheter att få en jämnare och rättvisare beskattning. Jordbrukare och fiskare har i en del lägen en speciellt ogynnsam ställning. Utskottsmajoriteten hänvisar till rätten att göra avskrivningar. Visst finns det en sådan rätt, men avskrivningar reglerar inte skatten. Avskrivningsrätten har medgivits på grund av att inventarier och liknande minskar i värde. Man skall inte inbilla sig att en företagare därför att han avskriver kostnaden för inköp av en maskin eller någonting annat som han använder i rörelsen därigenom har gjort en vinst. Det är för att anpassa förslitningen till dagsläget som man gör dessa avskrivningar, och det innebär minsann inga speciella skattefavörer. Många gånger är det så att avskrivningarna inte ens håller takten med förslitningen. Vi anser att det bör ges en möjlighet till resultatutjämning mellan olika år för att åstadkomma en rättvisare beskattning. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till de reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Vi på vårt håll har liksom tidigare år väckt motioner om resultatutjämning vid beskattningen. Det föreligger ett utomordentligt stort behov av en sådan med hänsyn till den mycket kraftiga progressiviteten i skat tesystemet. Dessa motioner har i år ännu större berättigande med tanke på att det i fortsättningen kommer att bli ännu högre marginalskatter, om riksdagen antar finansministerns nyligen framlagda proposition. Därför finns det all anledning att ge personer som har mycket oregelbundna inkomster förmånen att få göra denna utjämning. Detta gäller också förlustavdragsförordningen, vilken innehåller ganska stora orättvisor när det gäller bolag, i vilka det skett någon liten förändring av äganderättsförhållandena sedan förlusten uppstått. Sådana bolag har inte rätt att göra avdrag för förluster. Detta drabbar speciellt företag, i vilka det varit ett frånfälle av ägaren; änkor eller sterbhus har inte rätt att göra avdrag för förluster, som för övriga bolag är avdragsberättigade. Det föreligger därför mycket starka motiv för de yrkanden som framställts i dessa motioner och som nu sammanförts i tre reservationer till bevillningsutskottets betänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga dessa reservationer.
Herr talman! Samtliga motioner som behandlas i detta betänkande syftar till att vidga möjligheterna till inkomstutjämning mellan olika beskattningsår och till att lindra verkningarna av progressionen vid den statliga beskattningen. En del av dessa motioner har vi behandlat i riksdagen varje år under ett decennium. Det finns därför inga möjligheter för vare sig motionärer, reservanter eller utskottets talesmän att komma med några som helst nya synpunkter. Därför tycker jag att det är synd att ta kammarens tid i anspråk för en diskussion av dessa frågor, och jag skall inte gå in på någon sakdiskussion. Vi har olika uppfattning i dessa frågor och får låta voteringen avgöra ärendet. Men det bör kanske erinras om att finansministern aviserat att han ämnar tillsätta en utredning om företagsbeskattningen. Därvid kommer säkerligen en del av de problem som tas upp av motionärerna att utredas. Jag kanske, herr talman, bör säga några ord om de motioner som behandlar frågan om beskattningen av idrottens organisationer. Vi vill från utskottets sida nu liksom tidigare understryka, att idrottens organisationer enligt kommunalskattelagen bereits en särskild skattemässig förmån i förehållande till andra ideella organisationer. Om vi nu bifölle motionerna rörande beskattningen av idrottsorganisationerna, skulle skillnaden till idrottsorganisationernas förmån bli ännu större. Utskottet tar därmed ingen ställning till frågan om beskattningen av idrottsorganisationerna, men vi vill ha dessa relationer klarlagda innan vi vidtar några åtgärder. Slutligen vill utskottet erinra om att riksdagen 1965 på förslag av bevillningsutskottet hos Kungl. Maj:t hemställde om en utredning rörande de ideella organisationernas beskattning över huvud taget — till dem räknas ju även idrottsorganisationerna.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

Herr talman! Det är sant som herr Brandt sade att dessa frågor har behandlats många gånger. Det är självklart att vi motionärer, som anser oss strida för en rättvis sak, återkommer år efter år. har ju i våra dagar på ett alldeles särskilt sätt gått in för nordiskt samarbete och för en nordisk samordning på många olika områden. Nordekfrågan har länge varit en följetong i pressen; det har skrivits massor av spaltmeter om just det problemet, som också utan tvivel är en av de största frågor som behandlats på länge. Vi följer med stort intresse vad som till slut skall komma ut av det. Det är alltså en strävan mot en samordning av förhållandena inom de nordiska länderna som gör sig gällande. Men om man på gräsrotsnivå, för att använda ett uttryck som blivit modernt, framlägger ett förslag som går i samma riktning, som alltså siktar till en samordning inom Norden, tycks det vara fullständigt omöjligt att vinna gehör för det. Ett sådant förslag skall till varje pris slås ned, åtminstone i bevillningsutskottets betänkande. I vår motion har vi fäst uppmärksamheten på en möjlighet till samordning.

I ett större rederi som äger många fartyg blir det ju en utjämning i vinsthänseende, om det går bra med ett fartyg och sämre med andra. Vi motionärer syftar till att erhålla ett liknande system för utjämning, som åtminstone kan användas i framtiden. Just nu har ju fiskarna det så besvärligt att det knappast blir fråga om några större vinster. Men i likhet med jordbruksministern tror jag att det svenska fisket går en bättre framtid till mötes när den nuvarande krisen är över, och då bör det vara riktigt att det har skett en sådan nordisk anpassning som jag här talat om. Jag skall inte gå närmare in på avskrivningsrätten, som utskottet har behandlat. Jag vill bara kort och gott säga att jag till fullo instämmer i vad herr Larsson i Umeå sade i den frågan. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! I sak kan även jag nöja mig med att instämma med herr Åberg. I en procedurfråga vill jag bara uttala min förundran över herr Brandts uttalande att det är meningslöst med en sakdebatt — låt oss votera direkt! Jag har hört mycket i denna kammare, och jag har hört olika motiv anföras för att avstå från en längre debatt. Att klockan är mycket är i och för sig ett gott motiv, och herr Brandt åberopade även det, men att det skulle vara meningslöst med en sakdebatt därför att läget redan är låst är en märklig argumentation i ett demokratiskt parlament.

Herr talman! Herr Carlshamre har visst blivit något slags Cerberus när det gäller rätten att yttra sig i den här kammaren. Jag har inte förmenat någon rätten att diskutera. Det var närmast så att jag själv meddelade mina kamrater att jag inte tar upp någon diskussion, eftersom jag inte anser att jag kan komma med några nya argument. Underförstått vädjade jag till mina meddebattörer att också de skulle fatta sig kort. När man år efter år har motioner som är exakt lika varandra med undantag för namnen under dem och årtalen, undrar jag vad det skall tjäna till att upprepa samma sak som man har sagt i tio år. Det ansåg jag för min del vara genant, men jag vill inte förmena någon rätten att prata hur länge som helst. Jag beklagar bara att jag inte kan hitta på några nya argument i dessa frågor, som vi har debatterat så mycket.
Herr talman! Herr Brandt har otvivelaktigt rätt i att han inte är i stånd att finna några nya argument. Jag har åhört sex av tio årens debatter. Sanningen är att herr Brandt inte har några gamla argument heller.

Herr talman! Enligt gällande bestämmelser har skattskyldig rätt att dra av skälig kostnad för resa mellan bostad och arbetsplats, om avståndet varit sådant, att han behövt anlita och även anlitat särskilt fortskaffningsmedel. I kommunalskattelagen finns intagna vissa grunder för beräkning av avdraget, men det är riksskattenämnden som bestämmer storleken av dessa. Riksskattenämndens nu gällande anvisningar medger avdrag med 3 kr. per mil upp till 1000 mil om året och 2 kr. milen för körsträckor därutöver. Denna schablon förutsätter en privatkörning på cirka 1300 mil om året och ger då täckning för resorna till arbetet under förutsättning att dessa inte överstiger 1 000 mil om året. Reseavstånden har ju ökat kraftigt under senare år, varför det är skäligt att medge avdrag efter mera generösa grunder. En ökning av avdraget vid långa resor behöver inte alls betyda någon merkostnad för samhället. I många fall blir det tvärtom snarare mindre kostnader för samhället. Det är alltid dyrt att flytta till en ny bostadsort, och en sådan flyttning medför ofta besvärligheter både för avflyttningsorten och för inflyttningsorten. En mera generös avdragsberäkning vid långa reseavstånd ger människorna större möjligheter att bo där de själva önskar, och som jag sade nyss kan det i många fall bli billigare för samhället att medge större reseavdrag och slippa kostnader i andra avseenden. Herr talman! Reservationen 1 kommer att beröras av andra talare i debatten här, men som reservant även under denna reservation ber jag att få yrka bifall till de vid utskottets betänkande fogade båda reservationerna.
Herr talman! Bevillningsutskottet har haft att behandla ett antal motioner med yrkande om avdrag för ökade levnadskostnader vid bosättning på annan ort samt yrkande om generösare grunder för beräkning av avdrag för bilresor till och från arbetet. Utskottet har inte kunnat enas om de framställda yrkandena i motionerna med påföljd att de borgerliga ledamöterna som velat bifalla motionsyrkandena har avlämnat två reservationer till utskottets betänkande nr 19. I motionerna har hänvisats till den pågående strukturrationaliseringen inom näringslivet och den rörlighet som kännetecknar dagens arbetsmarknad. Arbetsplatsnedläggelser och svårigheten att finna sysselsättning i vissa orter, framför allt i Norrlandslänen, har accentuerat denna rörlighet i fråga om arbete och bostadsort. Mot bakgrunden av den utvecklingen får vi räkna med allt fler pendlare som söker arbete och får sysselsättning, många gånger tillfällig sådan, i tätorter på flera mils avstånd från sin bostadsort. Den komponent som inte riktigt anpassat sig till denna utveckling är kommunalskattelagens bestämmelser om avdrag för höjda levnadsomkostnader. Taxeringsmyndigheterna beviljar visserligen avdrag efter vissa normer men inte i skälig omfattning enligt vår uppfattning. Det är uppenbart att kommunalskattelagens nuvarande bestämmelser är ett hinder för en riktig anpassning till utvecklingen inom näringslivet och dagens arbetsmarknad. Det finns många skäl till att vi har des sa pendlare, och jag ser inget negativt i detta förhållande mot bakgrund av dagens situation på arbetsmarknaden. Det gynnar både utflyttningskommunen och tätorten. Pendlarna är i regel yngre personer med familj som ger bygden liv. Utflyttningskommunen behåller sitt skatteunderlag, och tätorten slipper dryga investeringar i bostäder m.m. Betydande samhällskostnader är förenade med att flytta en familj, och det kan således göras både personliga och ekonomiska vinster, om man inte försvårar den växtvärk som de flesta städer och tätorter redan har. Jag vill alltså i den här delen yrka bifall till reservationen 1 i utskottets betänkande ör 19; Vad jag nu anfört gäller också motiveringen i reservationen 2 avseende avdrag för bilresor. Bestämmelserna på detta område är schablonbestämmelser som ger täckning för resor till arbetet under förutsättning att dessa inte överstiger 1000 mil per år. Reservanterna anser att denna schablon bör utsträckas att gälla resor upp till minst 2 000 mil per år.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

Herr talman! I reservation 1, bakom vilken står samtliga oppositionspartier, önskar vi att utskottet tillstyrker bifall till ett motionsyrkande om utredning av och förslag till generösare avdragsregler då den skattskyldige har arbete på annan ort än där han är bosatt. Vi vet ju att många människor tvingas arbeta på annan ort än där de bosatt sig. Det är inte bara så, att de inte vill flytta, utan i många fall kan de inte heller göra det eftersom bostadsbristen lägger hinder i vägen. Ofta skulle det gälla att fiytta från en ort med undersysselsättning till en med mer omfattande verksamhet, och i regel blir det då fråga om en ort med brist på bostäder. Dessutom är många bundna vid exempelvis ett eget hem. I vissa fall kan givetvis även familjeförhållandena utgöra ett hinder för flyttning. Det är bara i undantagsfall som avdrag medges för särskilda kostnader. Det framhålles att vederbörande inte bör få skattelindring, men människorna i fråga har ju faktiskt haft kostnader. Den enskilde ådrar sig rätt stora kostnader, även om han skulle få en skattelindring, eftersom detta att bo på ett ställe och arbeta på ett annat är förenat med ganska stora utgifter. En eventuell skattelättnad utgör bara en bråkdel av den merkostnad som uppstår. Med det nuvarande systemet blir det faktiskt skatt även på kostnaderna, och därför anser vi det vara rimligt att skatten reduceras genom att avdrag medges. Reservationen 2 skall jag här inte orda mycket om. Den har redan behandlats från denna talarstol. I den reservationen har vi yrkat på litet mera generösa regler. Vi tycker att 1 000-milsgränsen är för snävt tilltagen, speciellt med tanke på människorna i de områden, framför allt i Norrland, där reseavstånden är långa. Där är ett pendelavstånd på 4 mil ingenting märkvärdigt. Men det gör 8 mil om dagen, och då är man uppe i ett par tusen mil om året. Vi reservanter vill ha en ändring där, så att människor som är tvingade till längre resor får en mera rättvis beskattning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de båda reservationer som är fogade vid bevillningsutskottets betänkande nr 19.
Herr talman! Avdrag för ökade levnadskostnader medges inte för sådana utgifter som uppkommer på grund av att skattskyldig tar arbete på annan ort än den där han är bosatt. Anledningen härtill är att endast sådana kostnader som har med intäkternas förvärvande och bibehållande att göra är avdragsgilla. Avdrag för privata levnadskostnader medges däremot i regel inte. Men om en skattskyldig har höga levnads kostnader som en följd av förvärvsverksamheten, är han berättigad till avdrag med belopp som motsvarar kostnadsökningen. Det är dock skattemyndigheternas sak att bedöma detta. Såvitt utskottet kan finna har skattemyndigheterna och skattedomstolarna med nuvarande bestämmelser ganska stora möjligheter att bedöma avdragsfrågan generöst. I den bedömningen ligger faktiskt i viss mån ett tillgodoseende av motionärernas önskemål. Utskottet menar att reglerna täcker alla de fall då avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbelbosättning kan vara motiverade. Beträffande frågan om högre avdrag i Norrlandslänen för resor mellan bostad och arbetsplats vill utskottet erinra om de ändrade regler för beräkning av avdragsgilla kostnader för sådana resor, som antogs av 1969 års riksdag. Bestämmelserna bygger på en schablon så konstruerad att en skattskyldig — förutsatt att han kör 1 300 mil privat — för en körsträcka till och från arbetet om högst 1 000 mil får göra avdrag för alla bilkostnader. Oavsett hur långt från arbetsplatsen han bor får dessutom fullt avdrag göras för sådana kostnader som uppstår på grund av slitage. Denna schablon slår, såsom vi alla vet, ojämnt. Genom att låta schablonen bygga på en genomsnittlig körsträcka på, såsom nämnts, 1 000 mil och genom att göra kostnader för slitage obegränsat avdragsgilla inom ramen för schablonen har man enligt utskottets mening tagit vederbörlig hänsyn till sådana skattskyldiga som har långa körsträckor till och från arbetet. Jag vill påstå att bestämmelserna i verkligheten redan är ganska generösa. Utskottet anser därför att det inte finns anledning att medge högre avdrag för bilresor i Norrlandslänen än för riket i övrigt. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Brandt säger att avdrag får göras för utgifter avseende intäkternas förvärvande. Har man bosättning på två orter, har man också högre levnadskostnader och bör alltså få göra avdrag härför. Vidare säger herr Brandt att det är skattemyndigheterna som skall tolka bestämmelserna. Men är det inte så, att riksdagen skall bestämma skatternas utformning och sedan skall ge de anvisningar som behövs för att beskattningen kommer att överensstämma härmed? Skattemyndigheterna skall inte godtyckligt kunna avgöra hur skatten skall drabba medborgarna. Det är i stället riksdagen som skall dra upp ordentliga riktlinjer för beskattningen, så att denna inte i praktiken kommer att utformas av andra instanser.
Herr talman! Det är riktigt, men vår expertis i bevillningsutskottet har framhållit att bestämmelserna är sådana, att skattedomstolarna och övriga myndigheter redan nu med de bestämmelser som finns kan göra en generös bedömning. Med anledning härav har majoriteten ansett att det inte finns något skäl för riksdagen att ändra bestämmelserna. Det är självklart att riksdagen kan besluta något helt annat, men vi inom utskottsmajoriteten finner att de nuvarande bestämmelserna är tillräckliga för att medge en generös behandling.

Herr talman! Enligt 1 8 i taxeringsförordningen skall vid taxering iakttagas att taxeringarna blir i överensstämmelse med kommunalskattelagen och i möjligaste mån likformiga och rättvisa. Detta är i och för sig en hög målsättning, men om den skall kunna infrias måste självfallet de primära förutsättningarna finnas. Bl. a. måste skattelagstiftningen ge underlag för en rättvis taxering och tillämpningsföreskrif terna vara sådana att en tolkning möjliggör en likformig taxering. Dessa krav är emellertid enligt min mening inte uppfyllda beträffande avdrag för fördyrade levnadskostnader vid arbete å annan ort än familjebosättningsorten. Särskilt gäller detta för de s.k. pendlarna, som av skilda anledningar är tvingade att söka arbete utanför hemorten, men av olika skäl inte kan eller vill flytta till arbetsorten. Den tidsgräns som nu gäller är ekonomiskt kännbar för många av dessa. Bestämmelserna om de särskilda skäl som kan åberopas för avdrag såsom makes arbete, svårighet att skaffa bostad etc. tolkas mycket olika. Utskottet anför att det finns underlag för en generös bedömning i avdragsfrågan, men det synes inte tillämpas. Jag vill därför med anledning av vad herr Brandt nyss här anförde säga att det är stor anledning för bevillningsutskottet att verkligen följa upp den här frågan och se hur tillämpningen av skatteförfattningen på detta område sker. Vi har i mitt län, Dalarna, många exempel på att det sker en ganska varierande bedömning och framför allt inte någon liberal avdragsbedömning. I en tid då vi har en starkt förändrad arbetsmarknad med en fortgående koncentration av människor till större tätorter är det beklämmande att vi samtidigt skall ha en skattelagstiftning som driver på denna utveckling. Det finns också andra saker som man bör beakta. Jag vill här nämna boendemiljön, kostnaderna i den nya orten och konsekvenserna i avflyttningsbygderna. I Kopparbergs län har denna fråga under många år rönt stor uppmärksamhet, och i länstidningarna har under de senaste veckorna åtskilliga referat och insändare förekommit som klart har manifesterat de otillfredsställande tillämpningsföreskrifter som råder i det här avseendet. Så sent som i går hade LO-ägda Dala-Demokraten en ledare där man mycket starkt under strök nödvändigheten av att en ändring sker i det som vi nu diskuterar. I ledaren slutar man med följande: »är det då orimligt att anställda som vill bo kvar i hemorten, även om de tvingas söka arbete på andra orter, får göra ett ringa avdrag för ökade kostnader? Det bör de få göra. En sådan ordning bidrar också till att hindra avfolkningen från inlandet till de trånga städerna.» Valfriheten borde underlättas genom en skälig skattelagstiftning och med avdragsrätt för merkostnader för dem som vi i det här avseendet kallar pendlarna. Det är till gagn för både samhälle och individ, och jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservation 1. att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begärde snabba åtgärder i syfte att uppnå sådan utformning av bestämmelserna angående inkomstbeskattningen av svenska fiskare att reglerna bleve i överensstämmelse med dem som gällde i Norge.

Herr talman! Då jag vet att flera talare kommer att beröra detta betänkande skall jag bli kortfattad. En yrkeskår som sedan länge haft att kämpa med stora svårigheter för att erhålla en dräglig utkomst av sin näring är fiskarna och då inte minst de som bedriver fiske på avlägsna vatten. Det är inte bara svårt med lönsamheten på grund av växlande tillgång på fisk, utan därtill kommer en besvärande konkurrens från grannländer där motsvarande näringsutövare åtnjuter betydande fördelar från skattesynpunkt. I jämförelse med beskattningen för sjöfolk som i många avseenden arbetar under likartade förhållanden ter sig fiskarnas situation påtagligt ogynnsam. Flera omständigheter talar för att fiskarna snarast möjligt bör komma i ett bättre läge i fråga om beskattningen, och en skyndsam utredning härom är påkallad. Med denna korta motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.
Herr talman! I reservationen som är undertecknad av alla ledamöter i oppositionspartierna begäres en utredning i syfte att uppnå skattelättnad för fiskare som utövar sin verksamhet på avlägsna fiskeplatser. Vi reservanter anser att dessa fiskare bör jämföras med anställda i handelsflottan. För fiskare på avlägsna fiskeplatser finns den likheten med anställda i handelsflottan, att båda grup perna är borta från hemorten under mycket lång tid. För handelsflottans personal har det ansetts motiverat med skattelindringar, och sådana har också genomförts i skattelagstiftningen. Eftersom samma förutsättningar föreligger för fiskare som arbetar långt från hemorten borde det vara skäligt och riktigt att de också hade samma förmån. Det innebär ändå en stor belastning för dem att de måste vara borta och inte kan utnyttja de fördelar samhället erbjuder oss som bor på land. Nu åberopar majoriteten i utskottet stödet till fiskerinäringen, men det gäller ju näringsgrenen som sådan. Det är bra att detta stöd har kommit till stånd, men man kan ifrågasätta om det är tillräckligt. Det är det förmodligen inte. Stödet kan ge bättre inkomstmöjligheter för dem som arbetar i näringen. Men det har egentligen inte mycket att göra med skattefrågan. Här gäller det individen och individens skatt. Om näringen får ett stöd ger detta bättre inkomster, men det gäller att inte beskatta de inkomsterna på samma sätt som man beskattar andra, eftersom det i detta fall föreligger särskilda omständigheter. Vi reservanter begär en utredning av frågan.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

Herr talman! Bevillningsutskottet är enigt om att fiskerinäringen har att kämpa med ekonomiska svårigheter på grund av att fångstoch avsättningsmöjligheterna starkt har försämrats. Däremot är utskottet inte lika enigt när det gäller att finna stödåtgärder för denna eftersatta yrkesgrupp. I de motioner som behandlats av utskottet har så gott som samtliga för slagsställare tänkt sig vissa skattelättnader som ansluter till den svenska sjömansbeskattningen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1959. Den tillkom som ett resultat av ett internordiskt samarbete och innebär lättnader i sjömännens beskattning. Både motionärerna och reservanterna anser att rättviseskäl talar för att svenska fiskare och svenska sjömän, som i mångt och mycket har likartade arbetsförhållanden, borde åtnjuta skattelikställighet. De svenska fiskarna skulle därmed också bli jämställda i skattehänseende med såväl sina danska som sina norska yrkesbröder, som redan har denna skattelättnad. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Prövningsnämnden i Göteborgs och Bohus län har utfärdat anvisningar till ledning för taxering av värdet av fiskares hushållsfisk. Fiskare som en längre period måste vistas utom hemorten kan enligt dessa anvisningar medges avdrag för merutgifter med högst 470 kr. Vidare medges yrkesfiskare som tillämpar planenlig avskrivning avdrag för värdeminskning av fiskefartyg med 10 procent av anskaffningskostnaden för skrov, motor och annan fast utrustning. Vi som tillhör utskottsmajoriteten säger att vi är medvetna om att fiskerinäringen under de senaste åren har fått kämpa med ekonomiska svårigheter på grund av försämrade fångstoch avsättningsmöjligheter. Men vi påminner också om att detta förhållande har uppmärksammats av statsmakterna. År 1969 fattade riksdagen beslut om särskilda stödåtgärder. För budgetåret 1969/70 anvisades sålunda 10 miljoner kronor i konsolideringslån till fiskare och 4 miljoner kronor i rationaliseringslån. Vidare beviljades anslag på 3 miljoner kronor till särskilt omställningsbidrag för fiskare som önskar övergå till an nan verksamhet. Sådant bidrag kan utgå med högst 12 000 kronor. Under innevarande budgetår har 1,5 miljoner kronor fått disponeras för prisreglering av fisk och 1,2 miljoner kronor för avsättningsbefrämjande åtgärder. Fiskprisutredningen har nyligen avgivit förslag om statliga kreditgarantier för lån till investeringar inom näringen — en proposition härom kommer att läggas fram under vårriksdagen. Vidare kommer förslag att framläggas från jordbruksdepartementet om ökade ekonomiska resurser för fiskeristyrelsen att handlägga ärenden rörande fiskehamnar och vidta stödåtgärder på fiskets område. Jag säger detta, herr talman, för att visa att en hel del åtgärder har föreslagits för att hjälpa fiskarna just i medvetande om att de, som jag har poängterat, har ekonomiska svårigheter. Det bör också nämnas att förslaget till Nordektraktat upptar särskilda övergångsbestämmelser för att tillgodose det svenska fiskets intressen, att gälla i fem år. Utskottet vill inte tillstyrka motionerna om särskilda omkostnadsavdrag vid beskattning av fiskare. Och varför? Jo, därför att detta skulle stå i strid mot principerna för beskattningen. I den mån en ändring av nu tillämpade normer för beräkning av omkostnadsbidrag kan anses påkallad bör den enligt utskottets mening genomföras inom ramen för nu gällande lagstiftning och genom av vederbörande myndigheter utfärdade anvisningar. Vad gäller yrkandet om införande av rätt för fiskare att skattefritt avsätta till investeringsfond skulle en sådan reform strida mot grundläggande principer vid beskattningen — det har vi framhållit tidigare, och vi understryker det ånyo. Redan nu har yrkesfiskare möjlighet att i viss utsträckning utjämna sina inkomster mellan olika beskattningsår genom rätten till avskrivning på båtar och redskap. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall liksom herr Brandt försöka fatta mig kort men måste ändå anföra några synpunkter i denna fråga. Jag vill först säga att det för mig finns anledning att anföra samma syns punkter i denna fråga som jag gjorde på bevillningsutskottets betänkande nr 18. Båda ärendena berör den nordiska samordningen. Här är det kanske ännu lättare att få konkreta exempel från de övriga nordiska länderna när det gäller att tillmötesgå fiskarnas önskemål om ett underlättande i skattehänseende. I Norge har fiskarna — som det har påpekats förut — om de har befunnit sig på avlägsna fiskevatten under minst 15 veckor rätt att göra ett tolvprocentigt avdrag på nettoinkomsten. Beloppet är dock maximerat till 3 000 kronor. I Danmark har fiskarna en liknande rätt, även om den summa de får dra av är något lägre. I Finland kan de skatteregler som gäller för sjömännen också få tillämpas för fiskarna. I vårt land har vi liknande lättnader genom sjömansskatten som även på något sätt borde kunna tillämpas för fiskarna. Vad gör bevillningsutskottet, när det skall behandla en fråga som denna? Jo, herr Brandt räknar upp en hel rad olika saker, som han menar hör hemma i detta sammanhang men där jag har «en helt annan uppfattning. Herr Brandt säger att prövnings nämnden i Göteborgs och Bohus län gått med på ett proviantavdrag på 470 kronor. Det är rätt. Men herr Brandt glömmer liksom utskottet i övrigt att tala om att man beskattar t.o.m. kokfisken med 160 kronor. Det reella avdrag som en svensk fiskare får är 310 kronor. Om man jämför detta med förhållandena i Danmark, finner man att avdraget där varierar mellan 900 och 1400 kronor. I Norge kan avdrag medgivas med ända upp till 3 000 kronor. Vidare talade herr Brandt om hamnutredningens förslag, som kommer att framläggas. Vi har ännu inte hunnit att ta ställning till det. Vad vi vet är att det har väckt förvåning och att det på vissa håll nog kommer att bli ljudliga protester. På de platser där hamnarna kommer att läggas ned och förfalla kommer man nog inte att anse att man får något stöd till fisket från statsmakterna. Vad gäller prisregleringsverksamheten på fiskets område är detta ju inte något märkvärdigt — det är inget stöd i och för sig. Vi har haft prisreglering i många år; bestämmelserna bara gjordes om för ett par år sedan och anpassades i någon mån till jordbrukets förhållanden. De är inte lika bra som de man har inom jordbruket, men det har ändå i någon mån blivit en förbättring. Utskottet talar också om konsolideringslånen, och även herr Brandt var inne på dessa och nämnde de 10 miljoner som riksdagen fattat beslut om. Men både herr Brandt och utskottet glömmer att tala om att hälften av dessa 10 miljoner har tagits ur fiskets egen prisregleringskassa. Det är, med andra ord, fiskarnas egna pengar, som de får låna -— jag poängterar att det inte är fråga om stöd utan om lån som skall återbetalas. Vidare nämndes omställningsstödet, som i bästa fall kan uppgå till 12 000 kronor. Det stödet utgår till dem som flyr från yrket och förbinder sig att inte återvända till det inom två år. Hur i all världen det stödet kan föras in i en diskussion om en motion som syftar till en skattelättnad för dem som stannar kvar i yrket har jag väldigt svårt att förstå. Om man verkligen menar någonting med allt det som nu och då och ganska ofta sägs om en nordisk samordning, förstår jag inte — som jag sagt tidigare i dag — varför man inte kan börja i smått. Varför skall det vara stora bombastiska saker? Varför kan man inte ta sig an de små praktiska frågor som det går att ordna? Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen. Det är ju endast en utredning som har begärts, och jag kan inte fatta varför man är rädd för denna utredning.
Herr talman! Liksom herr Åberg vill jag säga att alla de stödåtgärder för det svenska fisket som herr Brandt räknade upp dels är ganska ihåliga och dels inte gäller några större belopp. Vi skall nu samarbeta inom Nordek. Herr Brandt säger att man under en viss övergångstid får ett visst stöd för det svenska fisket. Men efter de fem åren skall vi alltså konkurrera helt fritt med de andra nordiska länderna. I Norge har man ungefär 7000 kronor per fiskare i direkt statligt stöd. Man har dessutom betydligt förmånligare låneförhållanden än fiskarna i vårt land. Det har man också i Danmark och Finland. Man har också skatteförhållanden som är mycket fördelaktigare än våra. Jordbruksministern har vid flera tillfällen uttalat att vi skall utnyttja denna tid till att ge de svenska fiskarna möjlighet till konkurrens på bättre villkor efter övergångstiden i Nordek. Nu finns det ju möjligheter att sätta in åtgärder som verkligen kan likställa fiskarna i de nordiska länderna. Herr Brandt talade om principer. Men i det ta fall har vi ju redan knäckt principfrågan eftersom vi låter de svenska sjömännen få en särlagstiftning. Det finns all anledning att jämställa fiskarna med sjömännen i detta avseende. När det gäller principiella frågor måste man väl ändå ta hänsyn till hur man har det i grannländerna som vi skall konkurrera med. I Norge och Danmark har man dessa bestämmelser. Låt oss då få dem också här! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag måste rätta till en felaktighet som herr Åberg gjorde sig skyldig till. Herr Åberg medgav att jag hade rätt beträffande de 450 kronorna och beträffande de 160 kronor som fiskarna får ta upp för hushållsfisk. Men inte ens herr Åberg kan väl säga att det är någon hög summa. Man får inte äta så förfärligt mycket fisk för 160 kronor. Men båda dessa summor har fiskarna själva, enligt vad jag har erfarit, varit med om att fastställa i prövningsnämnden. De har icke kunnat styrka högre kostnader än 450 kronor. Beträffande prisregleringsfonden sade herr Åberg att det skulle vara fiskarnas pengar. Det är väl inte mera fiskarnas pengar än jordbrukets prisregleringsfond är jordbrukarnas; det är pengar som konsumenterna har betalt.

Herr talman! För att börja med det sista som herr Brandt sade vill jag framhålla att jag vid många tillfällen har varit med och diskuterat vem som har tillskjutit de pengar som finns i fiskets prisregleringsfond. Större kapaciteter på detta område än både herr Brandt och jag har uttalat att det är mycket svårt att klart och entydigt förklara vem som har gjort det, men de myndigheter som har hand om pengarna har sagt att de emanerar från fiskerinäringen och är avsedda för den näringen. I vissa fall kommer pengarna från konsumenten men i andra fall från producenten, beroende på huruvida pengarna flyter in när priserna ligger på miniminivå eller om de flyter in vid auktionerna när priserna är höga. Jag skall kanske inte orda så mycket om detta, men när det gäller de 470 kronorna — inte 450 — som prövningsnämnden i Göteborgs och Bohus län har gått med på så är det riktigt att i prövningsnämnden finns en representant för näringen. Vad jag ville framhålla är att detta mark och Norge. Herr Brandt glömde att jag sade: Jämför med 900—21 400 kronor i Danmark, jämför med 3 000 kronor i Norge. Det är den jämförelsen som skall göras. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr andre vice talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om nya pastoratsindelningar planeras och om jag i så fall vill uttala mig för att vid kommande ändringar av pastoratsindelningen tjänsterna fördelas så att det skapas förutsättningar för ett aktivt församlingsliv såväl i inflyttningsorter som i glesbygdsförsamlingar. Det är mig bekant, att man på domkapitelshåll planerar att när kyrkoherdetjänster blir lediga i pastorat, som har för litet invånarantal för att enligt av riksdagen antagna normer bestå som egna pastorat, underställa Kungl. Maj:t fråga om nyreglering av pastoraten. Ett domkapitel har redan hemställt om vakanssättning av några kyrkoherdetjänster med sikte på en pastoratsreglering. Om domkapitlen lägger fram förslag som går ut på en ändamålsenlig omreglering, kommer jag givetvis att överväga förslagen i positiv anda, under förutsättning att sådana nyregleringar inte kan beräknas förrycka arbetet inom 1968 års beredning om stat och kyrka. Beträffande tjänsterna kan inte mera sägas än att de i dylika fall kommer att omfördelas enligt de av riksdagen an tagna normerna under hänsynstagande till de speciella omständigheter som kan föreligga i det särskilda fallet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag framställde min fråga mot bakgrunden av att det inom ett stift har upprättats förslag till ny indelning av stiftets kontrakt och pastorat. I det förslaget har man tänkt sig en minskning av antalet kontrakt från 15 till 11 och en nedskärning av antalet pastorat från 90 till 71. Det har angivits att detta är det första stift som upprättat förslag till ny indelning, och man får intrycket att andra stift skall följa efter. Jag har även erfarit att Pastoratens riksförbund har tillsatt en kommitté för att pröva strukturfrågorna, d.v.s. pastoratsoch kontraktsindelningen. När man tar upp dessa indelningsfrågor i enskilda stift utgår jag från att man ansett det påkallat med en ny indelning, men man frågar sig om tillvägagångssättet är det riktiga och om varje stift var för sig skall upprätta förslag till ny indelning utan några direktiv om målsättningen för en sådan indelning. Man kan också fråga om det är lämpligt att arbeta fram en ny sådan indelning innan man tagit ställning till frågan rörande sambandet kyrka—stat. Inför den sammanslagning av de borgerliga primärkommunerna till större enheter som vi nu står inför frågar jag mig också om man inte vid kontraktsoch pastoratsindelningen också borde ta hänsyn till de nya kom mungränser som uppstår. Den sista delen av min fråga, som rör tjänsternas fördelning mellan församlingar av helt olika typ, har jag inte tagit upp för att jag skulle vilja gynna någon på någon annans bekostnad. Jag är fullt medveten om hur svårt det är att vid fördelningen av tjänsterna kunna tillfredsställa församlingsverksamheten i både de befolkningsmässigt ökande tätortsförsamlingarna och i församlingar med ett vikande befolkningstal. Men jag vill understryka att man inte kan sätta likhetstecken mellan befolkningstalet och ett aktivt församlingsliv. Erfarenheten visar väl att församlingsverksamheten ute i glesbygdsförsamlingarna inte står efter den som förekommer i församlingar med ett tätare befolkningsunderlag. Jag vill till sist, herr talman, ge uttryck åt den förhoppningen att man vid en eventuell kommande indelningsändring söker skapa förutsättningar för ett aktivt församlingsliv såväl i glesbygdernas församlingar som i församlingar med växande befolkningstal.
Herr talman! Herr Glimnér har framfört flera synpunkter som också jag egentligen skulle vilja göra mig till talesman för och som är aktuella för dem som handlägger ärenden eller planerar reformer i frågorna om förhållandet mellan kyrka och stat, mellan borgerliga och kyrkliga kommuner o. s. v. Det är ju för närvarande inte aktuellt med någon allmän reform av den territoriella pastoratsregleringen. Den senaste regleringen, som genomfördes 1962, baserades på riksdagsbeslut från 1957. Det är genom detta vi fått de normer som vi nu har att iaktta, såsom t.ex. att den lägre gränsen för befolkningstalet i pastoraten går vid 2 000 invånare för en prästtjänst. Efter hand förskjuts som bekant befolkningsunderlaget, och det har blivit ett intresse för en hel del domkapitel att tillgodose det nyinträdda läget genom smärre justeringar i tjänsternas placering. Ett domkapitel har i detta syfte riktat en framställning till Kungl. Maj:t om att tre av dess kyrkoherdetjänster skulle få vakanssättas. Detta ärende ligger ute på remiss hos kammarkollegium, och jag har ingen anledning att nu uttala mig om det. Det är emellertid riktigt, såsom herr Glimnér också påminner om, att Svenska pastoratens riksförbunds styrelse tillsatt en kommitté för att få fram något mera långtsyftande planer på detta område. Likaså har biskopsmötet rekommenderat domkapitlen att försöka på ett smidigt sätt genomföra en viss vad man kallar rullande pastoratsreglering genom att vakanssätta vissa tjänster, i fall där pastoraten blir för små, och att i stället försöka inrätta tjänster på de orter dit befolkningen samlas.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat chefen för finansdepartementet om en av principerna för det kommande skatteförslaget — nämligen att beskattningen skall ske oavsett civilstånd — även bör medföra lika folkpension för alla oberoende av civilstånd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. En strävan efter ökad jämställdhet mellan gifta och ogifta kommer till uttryck genom att de år 1969 införda pensionstillskotten till folkpension är lika stora för gift och ogift pensionär. Under perioden den 1 juli 1969—den 30 juni 1978 kommer därför skillnaden i pensionshänseende mellan gift och ogift att minska allteftersom pensionstillskotten motsvarar en ökande andel av den samlade pensionen. Grundsatsen om vardera makens självständiga ställning i ekonomiskt avseende har vidare beaktats genom att makes ATP inte medräknas vid bedömningen av den andra makens rätt till pensionstillskott. Av det anförda framgår att utvecklingen är på gång i den riktning fru Kristensson antytt med sin fråga.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
När det gäller skatten har läget varit att de ogifta varit missgynnade till förmån för de gifta. När det gäller folkpensionen är det tvärtom, då är det de gifta som varit missgynnade till förmån för de ogifta. Om man nu eftersträvar, vilket jag tycker är på tiden, en balans i skattehänseende mellan gifta och ogifta så att skatten blir neutral i förhållande till civilstånd, tycker jag att logiken borde ha lett till en folkpension som var lika för alla oberoende av civilstånd. Nu har socialministern hittat en liten detalj där man tycks ha en mer mo dern inställning, nämligen pensionstillskotten och jag bestrider inte att det äger sin riktighet att de skall vara lika stora för gifta och ogifta. Det är i och för sig ett gott tecken, men i övrigt är läget sådant att folkpensionen för en ogift är 6 300 kronor och för en var av makar 5000 kronor. Extra avdrag för nedsatt skatteförmåga är 2 800 kronor för ogifta och 1600 för vardera av två makar. Vad gäller skatt för sidoinkomst föreslås det skattefria beloppet bli 1500 kronor för ogifta och 1 000 för vardera av två makar. Det kommunala bostadstillägget reduceras när den ogifta tjänar 2 000 kronor i sidoinkomst och en av vardera makarna tjänar 1500 kronor. Och om jag inte misstar mig har socialministern i dagarna lagt fram ett förslag om höjning av förmögenhetsgränserna som påverkar bostadstillägget. Också där bibehåller man den gamla principen om olika belopp för gifta och ogifta. Jag skulle därför vilja säga att det exempel som socialministern ger mig i sitt svar snarare är det undantag som bekräftar regeln, att de gifta är missgynnade i folkpensionshänseende. Jag anser inte att jag fått svar på den fråga jag ställt, nämligen om man kan räkna med att det finns någon som helst viljeinriktning — hos finansministern eller socialministern — att så småningom låta utvecklingen gå åt det principiellt riktiga hållet. Om det skall vara en individuell bedömning i fråga om avgifter och skatter, skall det också vara individuell pension.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

Det gäller alltså information, och inga uppgifter tyder som sagt på att överenskommelsen skall följas upp av en omfattande information. Nu säger finansministern ati frågan enligt hans mening fått en ovanligt stor publicitet. Man kan självfallet ha delade meningar om vad som menas med stor publicitet. Jag tycker inte den varit speciellt stor i det här sammanhanget. Det stod egentligen bara i tidningarna dagen efter den då man hade kommit överens, men sedan dess har det inte stått något om denna mellanölsöverenskommelse. Jag vill bara ha sagt vid detta tillfälle att frånvaron av information till den ungdom som det här gäller resulterar i ytterligare brist på förståelse för beslut och bestämmelser. Frånvaron av information ger ingen motivation. På det sättet får inte bestämmelsen, såsom ungdomarna upplever den nere i livsmedelsaffären, någon förankring i rättsmedvetandet. Tyvärr kan bestämmelsen åstadkomma langning och smygdistribution. Den kan t.o.m. uppmuntra till detta. På lång sikt påverkas tyvärr attityden på ett negativt sätt, vilket är till besvär för oss som skall vara med om att utforma alkoholpolitiken. Vi får alltså inte heller i fortsättningen någon förståelse för den alkoholpolitik som vi försöker att utveckla. En grundlig och omfattande information skulle i stället skapa motivation och förståelse för beslutet. Kanske skulle man t.o.m. acceptera det. Man kanske hos ungdomen vidare skulle få en annan syn på de alkoholpolitiska aspekterna. Jag beklagar att jag fått ett så negativt svar på denna fråga.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag vid de kommande förhandlingarna vill pröva möjligheterna att placera det planerade Nordekkansliet i Norrtälje. Det ankommer inte på Sverige ensamt att bestämma platsen för Nordek-kansliet. Samtliga medlemsstater i Nordek skall delta i beslutet. Frågan om kansliets förläggning är för tidigt väckt. Något svar kan därför inte i dag lämnas på den framställda frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har full förståelse för att handelsministern har svårt för att i dag lämna ett besked. När jag observerade att frågan hade väckts i Norrtälje fullmäktige, tyckte även jag att det var tidigt. När jag sedan började fundera litet närmare på saken frågade jag mig när en fråga kan anses vara för tidigt väckt. Tidigare än man anar måste man kanske ta ställning till var Nordek-administrationen skall placeras. Därför tyckte jag att det fanns anledning att i Sveriges riksdag påpeka att man i Norrtälje undersöker möjligheterna för Nordek att placera kansliet där. Genom denna fråga ville jag fästa uppmärksamheten på att Norrtälje nu finns med i de framtida resonemangen, vilka kan behöva föras mycket tidigare än man nu anar.

Herr talman! Jag tror tyvärr, herr handelsminister, att uppläsandet av en sådan fras kan straffa sig på längre sikt.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig när riksdagen kan förvänta förslag till ändring av bestämmelserna om invaliditetsersättning på grundval av den översyn av dessa, som Riksförsäkringsverket har enligt sitt utredningsuppdrag att undersöka tilllämpningen av gällande regler om invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. Verket skall sedan komma in med de förslag vartill undersökningen kan föranleda. Enligt uppgifter som jag inhämtat från verket torde en redovisning av en undersökning om hur gällande regler tillämpas föreligga färdig under våren. I den ingår redogörelse för försäkringsdomstolens praxis och för sådana principiella avgöranden som fällts i plenum på verkets besvärsavdelning. Vidare ingår statistik, som främst avser att belysa vilka grupper som kommer i åtnjutande av förmånerna. Verket har dessutom vidtagit vissa förberedelser för en ytterligare undersökning som är avsedd att gå utöver den krets av personer som har sökt nuvarande förmåner. Tidpunkten när verket kan framlägga förslag i anledning av sitt uppdrag är det inte möjligt att nu närmare ange.
Herr talman! Det tycks ha blivit en omkastning i ordningsföljden av ärendena på föredragningslistan. Tydligen fick jag just nu svar på min fråga om invaliditetsersättningar, och jag vill tacka för detta svar. Det kom emellertid helt överraskande, eftersom min fråga till socialministern står längre ned på listan och jag har därför inte läst svaret i förväg. I svar den 25 mars i fjol på min interpellation av den 14 februari angående invaliditetsersättning till invalidiserade kvinnor med förvärvsarbete meddelade statsrådet Aspling, att Kungl. Maj:t strax efter det att jag framställt min interpellation uppdragit åt riksförsäkringsverket att undersöka tillämp ningen av gällande regler om invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. Utredningsuppdraget täckte alltså ett något vidare fält än vad som föranleddes av min interpellation. Anledningen till detta var dels en skrivelse från De handikappades riksförbund i oktober 1968, dels en skrivelse från Riksorganisationen för mental hälsa, som inkom den 20 januari 1969. Båda dessa skrivelser rörde inte bara invaliditetsersättningen utan även invaliditetstillägget. Utredningsuppdraget hade också som bakgrund riksdagens skrivelse våren 1968 angående invaliditetsersättning såsom vårdbidrag till barn under 16 år. När jag interpellerade statsrådet Aspling förra året hade jag närmast i tankarna det förhållandet, att en invalidiserad kvinna som har förvärvsarbete inte längre får uppbära invaliditetsersättning, om hon får änkepension på grund av makens död. Jag avser självfallet inte att inom ramen för en enkel fråga ta upp hela denna komplicerade problematik till en sakdiskussion utan håller mig till frågan om när man kan vänta sig att riksförsäkringsverket slutfört sitt utredningsuppdrag och när ett förslag skulle kunna komma att föranleda proposition till riksdagen. Då jag i slutet av fjolåret sökte få upplysning i denna sak meddelades det att man i riksförsäkringsverket inte hade kommit längre än till förberedelsearbetet för utredningen. Jag tycker att detta är en något långsam handläggning, ty det var ändock så länge sedan som i början av förra året uppdraget gavs. Detta ärende är ju av den naturen att det väcker stort intresse både bland de handikappade och deras anhöriga och hos den allmänhet i stort som är speciellt inställd på att söka främja en handikappvänlig samhällsutveckling. Jag undrar nu om det inte finns några möjligheter att genom någon lämplig åtgärd påskynda utredningens slutfö rande, så att vi här i riksdagen snart skall kunna få ett förslag i denna fråga.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag gjorde en omkastning av frågorna, men sådant kan hända. Jag vill svara herr Wiklund i Stockholm att den fråga han har ställt till mig gäller en angelägenhet som är både viktig och komplicerad och har många olika aspekter. Verket har en ambition att göra ett mycket grundligt utredningsarbete för att kunna presentera ett fullgott utredningsresultat. Jag vill tilllägga att det utredningsarbete som pågår äger rum i kontakt med de handikappades egna organisationer. Dessa har självklart ett alldeles särskilt intresse av denna fråga. Dessutom kommer verket genom det förslag som inryms i årets statsverksproposition att få förstärkta utredningsresurser. Sådana har verket behov av, och jag är övertygad om att det inte kommer att låta någon tid gå förlorad i sin strävan att söka nå fram till ett gott resultat. Men, som sagt, frågan är i många avseenden komplicerad.
Herr talman! Jag är tacksam för statsrådets kompletterande upplysningar på min fråga om möjligheten att påskynda förloppet. Det förefaller ju som om det skulle finnas vissa sådana möjligheter och som om statsrådet är djupt engagerad i frågan. Därmed tror jag att vi kan hysa förhoppningar om att ett förslag i ärendet snart kan komma att framläggas. Jag tackar än en gång.
Herr talman! Fru Bergman har frågat mig om jag har uppmärksammat det problem med semesterersättning som uppstår för deltidsanställda med månadslön vilka fullgör tid utöver det fastlagda arbetstidsmåttet mot timersättning och om jag avser att ändra semesterlagen i syfte att komma till rätta med problemet. Den princip som har legat till grund för semesterlagens bestämmelser är att arbetstagaren skall ha semester med bibehållen lön. När det gäller anställda med veckolön eller lön för längre tid har den principen tillgodosetts på så sätt att den ordinarie lönen utgår under semestern. Man har därvid utgått från att övertidsarbete skall vara en tillfällig företeelse och ersättning för sådant arbete har därför inte tagits med vid beräkningen av semesterlönen för sådana anställda. Intet hindrar dock att man avtalar om att även räkna med övertidsersättning. I detta sammanhang är det inte möjligt för mig att ta ställning till om ändrade lagregler är påkallade med hänsyn till den utveckling som försiggår på arbetsmarknaden.

Herr talman! Trots att svaret på min fråga inte är positivt ber jag ändå att få tacka för detsamma. I semesterlagens 12 § anges att arbetstagare som är avlönad med tidlön — veckolön eller månadslön — äger uppbära den på semestertiden belöpande lönen. Det innebär att de skall ha lön i vanlig ordning under semestern. För andra arbetstagare, t.ex. timavlönade, utgår i semesterlön 9 procent på under kvalifikationsåret, i regel föregående år, intjänat lönebelopp. Det finns en stor grupp deltidsanställda med fastlagd arbetstid och månadslön. Dessa, som främst återfinns inom tjänstemannagruppen, får följaktligen sin månadslön utbetalad under semestern. Och så långt är ju allt bra. Om en deltidsanställd med månadslön fullgör tid utöver det fastlagda arbetstidsmåttet får vederbörande ersättning per timme utöver månadslönen. I extrema fall kan den deltidsanställde arbeta full tid i likhet med den heltidsanställde, men enligt 12 8 är vederbörande inte berättigad till annan lön under semestern än den fastlagda månadslönen. De 9 procenten i semesterlön utgår inte för all intjänad timlön. Konsekvensen blir att en deltidsanställd som t.ex. på grund av toppbelastning tvingas arbeta heltid eller mer undandras förmånen av semesterlön för timlönedelen. Tolkningen av semesterlagen är sådan att båda reglerna i 12 8 inte går att tillämpa samtidigt så att månadslön jämte 9 procent på timdelen utgår i semesterlön. Med hänsyn till det snabbt ökande antalet deltidsanställda förefaller det befogat med en ändring av lagen i detta avsnitt. Arbetsgivarna kan tänkas utnyttja den nuvarande formuleringen i lagen för att komma ifrån kostnaden för semestern. Det är med utgångspunkt häri som jag hoppas att socialministern tar frågan under omprövning.
Herr talman! Med anledning av fru Bergmans kommentarer till mitt svar vill jag göra ett tillägg. När det gäller en sådan deltidsarbetande som fru Bergman nämner i sin fråga låter det kanske främmande att tala om övertid när det blir fråga om arbete utöver den avtalade arbetstiden. Betraktelsesättet är emellertid detsamma. Det innebär att vederbörande skall ha sin vanliga fasta lön under semes ter. Givetvis kan detta i vissa fall leda till mindre tillfredsställande resultat. Jag tänker då på sådana fall där den fast avtalade arbetstiden inte är realistiskt bestämd utan man får en betydande övertid så att säga som en regelbunden företeelse. I ett sådant fall ligger väl felet i själva anställningsavtalet, och man bör då alltså försöka ändra avtalet. Ändringen behöver strängt taget inte gå ut på mer än att särskilda avtalsbestämmelser om semesterlön på grundval av övertidsarbete införs. Semesterlagen hindrar nämligen som bekant inte att man avtalar om förmånligare semesterregler än lagen föreskriver. Om sådana särskilda förhållanden, som jag nu talat om, föreligger i någon bransch kan således problemen lösas genom ändring av anställningsvillkoren. Såvitt jag har mig bekant finns det i kollektivavtalen i en del branscher bestämmelser som tar sikte på dessa förhållanden.

Jag vill till sist bara understryka att bl.a. dessa frågor av många andra skäl fått en alldeles speciell aktualitet inom den fackliga rörelsen.

Herr talman! Fröken Sandell har frågat mig om jag vill upplysa om vilka principer som tillämpas inom sjukförsäkringen vid placering i sjukpenningklass av friställd arbetskraft. Inom ramen för en enkel fråga anser jag det inte möjligt att lämna en uttömmande redogörelse i detta ämne. I korthet kan emellertid de gällande principerna sammanfattas på följande sätt. Visar det sig att en försäkrad oförvållat har blivit arbetslös, skall någon ändring av hans placering i sjukpenningklass i regel inte ske så länge han genom anmälan hos arbetsförmedlingen eller på annat sätt dokumenterar sin avsikt att fortfarande stå till arbetsmarknadens förfogande. Först när den försäkrades förmåga att utföra förvärvsarbete kan antas ha stadigvarande minskat eller gått förlorad till följd av ålder, sjukdom e. d. och det bedöms att han inte längre kan få en arbetsinkomst som svarar mot hans placering i sjukpenningklass ändras hans klassplacering.

Herr talman! Jag vill särskilt tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för att han på ett mycket finare och artigare sätt har gett mig ungefär samma svar som statsrådet Lange för en stund sedan gav herr Wennerfors. Att det uppstått ett missförstånd kan bero på att jag använt felaktig vokabulär när jag talat om »friställd arbetskraft>. Jag vill därför från början framhålla att jag med friställd arbetskraft avser den arbetskraft som ofrivilligt blivit arbetslös på grund av omstrukturering eller nedläggning inom industrin. Jag har ställt denna fråga till statsrådet därför att det råder stor oro ute i landet just kring dessa frågor. De friställda går som sökande hos arbetsförmedlingen och står således till arbetsmarknadens förfogande. De tillhör fortfarande sin arbetslöshetsförsäkring och har alltså rätt att få ersättning därifrån. Men om de blir sjuka, upptäcker de plötsligt att de står utan det skydd som tilläggssjukpenningen skall ge dem. Det har mer och mer uppmärksammats inte minst i fackföreningspressen att detta gäller många människor som ofrivilligt på grund av förhållandena i samhället har ställts utan de inkomster som ger dem det skydd som tilläggssjukpenningen skall ge. Det har också förekommit en hel del överklaganden, och jag har studerat en del av de fall som gått till riksförsäkringsverket. I åtta fall har riksförsäkringsverket ändrat kassornas beslut och satt in en nollklassad arbetssökande i klass 9, och i ett fall har man ändrat från klass 0 till klass 7. Det är bra att det finns möjligheter att överklaga, att man begagnar sig av den och att riksförsäkringsverket vidtagit ändringar i försäkringskassornas beslut, men man kan fråga sig varför riksförsäkringsverket satt in dem i just klass 9 eller klass 7. Riksförsäkringsverket gör tydligen en skönsmässig bedömning när det gäller att avgöra vad den friställde skall ha i ersättning från försäkringskassan. Vad jag fäster mig mest vid är att detta tydligen varierar med hänsyn till den ort klagande är bosatt. Det finns inga bestämda normer att gå efter. Man kan säga att detta är en brist på rättssäkerhet, eftersom det görs en skönsmässig bedömning som varierar från ort till ort. Min tid är ute, men jag kan försäkra herr statsrådet att jag mycket gärna återkommer med en interpellation i detta ämne, så att vi kan få tala ut riktigt ordentligt om det.
Herr talman! I mitt svar redovisade jag i korthet de principer som tillämpas. Detta ämne skulle naturligtvis egentligen tarva en längre debatt — frå gan är viktig, och därför, herr talman, vill jag ta ett par minuter i anspråk för att göra ett tillägg med anledning av fröken Sandells påpekanden. Problem uppstår naturligtvis i den praktiska tillämpningen av principerna för placering i sjukpenningklass av arbetslösa, de principer som jag i korthet har nämnt i mitt svar. Problemen är olika för de olika kategorier försäkrade som blir aktuella. Huvudprincipen är emellertid att man får stå kvar i sin klassplacering så länge man står till arbetsmarknadens förfogande. Speciella svårigheter kan uppstå när förvärvsarbetande gifta kvinnor blir arbetslösa. Som regel gäller emellertid att även en sådan kvinna har rätt att stå kvar i den sjukpenningklass hon tillhörde omedelbart innan hon blev arbetslös, så länge hon kan antas stå till arbetsmarknadens förfogande. Beträffande klassplaceringen av äldre arbetslösa — och därmed avser jag som regel personer över 60 år — viil jag nämna följande. Tidigast efter sex månader omprövar försäkringskassan klassplaceringen. Det kan ju vara så att den försäkrade har pensionerats i sin tidigare anställning och inte kan antas få annan anställning med lika hög lön. Ett fall som nyligen har varit under försäkringsdomstolens prövning rörde en försäkrad som fick ålderspension från sin tjänst vid 60 års ålder. Han anmälde sig omedelbart på arbetsförmedlingen såsom arbetssökande, men något arbete kunde inte ordnas åt honom. När frågan om hans sjukpenningklassplacering kom upp fann riksförsäkringsverket i sitt beslut, som försäkringsdomstolen inte ändrade, att han kunde antas ha haft för avsikt att stå kvar i förvärvslivet även efter pensioneringen. Verket ansåg emellertid att han inte kunde räkna med att i fortsättningen få en lika hög inkomst som före pensioneringen, och hans klassplacering ändrades med hänsyn till detta. Då det gäller äldre försäkrade som blivit arbetslösa utan samband med pensionering har ordningen emellertid tidigare ofta varit den, att de blivit nollplacerade. Verket tillämpar i sådana fall numera en regel som innebär att klassplaceringen anpassas efter nivån för arbetsmarknadens äldrestöd. Fröken Sandell kan gärna komma tillbaka med frågan, men jag har velat uppta kammarens tid med ett tillägg, eftersom problemet har många olika aspekter.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det som herr socialministern här har sagt. Jag är också väl medveten om att detta är ett svårt problem, eftersom ju varje människa befinner sig i sin egen speciella situation — som arbetsförmedlare känner jag mycket väl till hur det kan vara. Det är bristen på fasta regler som har oroat mig. Det innebär ett slags brist på rättssäkerhet att det beror på i vilken ort en människa bor hur hon blir behandlad. I Värmland är det så att den som länge har varit frivilligt arbetslös och råkar vara bosatt i Munkfors löper större risk att bli nedklassad hos försäkringskassan än den som bor i Hagfors, där arbetstillfällena är fler. Jag tror inte att problemet kan lösas lagstiftningsvägen men att det måste ges direktiv till försäkringskassorna. Jag tror att man åtminstone kunde komma så långt att den arbetslöse inte klassas ned i sjukpenningshänseende så länge han står kvar i arbetslöshetsförsäkringen och där betraktas såsom arbetssökande.

Herr talman! Herr Björk i Påarp har frågat civilministern om han uppmärksammat de olika principer som tillämpas vid återkallande av körkort och om han i anledning därav avser att vidta åtgärder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågor om återkallelse av körkort utreds för närvarande av trafikmålskommittén. Kommittén beräknas ha slutfört sitt arbete om ungefär ett år. Tillräckliga skäl att nu föregripa den bedömning som sålunda relativt snart kommer att ske av kommitténs förslag föreligger enligt min mening inte.

Herr talman! I den allmänna debatten har man den uppfattningen, att det råder oklarhet beträffande principerna för indragning av körkort. I regel är det också två instanser som handlägger ärenden om indragning, nämligen domstolen och länsstyrelsen. Det har förekommit fördröjningar mellan domen och återkallandet, och det har föranlett justitieombudsmannen att påtala sådana dröjsmål. Sedan i mars 1961 har trafikmålskommittén prövat de här frågorna. Utredningen har alltså pågått i nio år, och kommunikationsministern säger nu att arbetet kommer att ta ytterligare ett år. Det betyder att det tar tio år innan det kan bli ett avgörande i detta ärende, och det är ju en förhållandevis lång tid. I flera fall har de olika principerna för återkallandet av körkortet väckt uppmärksamhet, och fördröjandet av ärendena har också gjort att allmänheten känner sig utsatt för dompåverkan i två olika fall. Det är viktigt att man får klart för sig vilken instans som skall handlägga dessa frågor nu och framdeles. Om länsstyrelserna skall bära ansvaret för återkallandet av körkort — som nu är förhållandet — tror jag det är nödvändigt att ett lekmannainflytande tryggas på samma sätt som sker vid domstolarna. Det har alltså varit ett mycket långvarigt utredningsförfarande, och jag förutskickar att departementet kommer att följa upp frågan med uppmärksamhet och om möjligt påskynda utredningens arbete. Jag tackar för svaret.
Herr talman! Det är inte riktigt att trafikmålskommittén har haft denna speciella fråga under utredning sedan 1961, utan kommittén har endast sysslat med den i ett år. Kommittén fick in ärendet för behandling 1966 men den har ända tills för ett år sedan haft andra angelägna uppgifter att handlägga. Trafikmålskommittén behandlar alltså frågan huruvida körkortsindragningar skall handläggas av allmän domstol eller av länsstyrelse. Jag kan göra det tillägget att när det gäller länsstyrelserna kommer, såvitt jag har mig bekant, en reform av förvaltningsrättsskipningen att föreslås i en proposition till vårriksdagen. Den reformen kommer bl.a. att ha en inriktning mot ett ökat lekmannainflytande i rättsskipningen inom länsstyrelserna.
Herr talman! I anledning av det senaste uttalandet vill jag uttrycka min tilfredsställelse över den reform som skall komma till stånd. För mig har det inte varit avgörande vilken instans som skall handha frågan om återkallande av körkort utan viktigare är att man i fortsättningen kommer att få ett lekmannainflytande även i detta avseende samt klarare riktlinjer.
Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om vad som ligger bakom uppgifterna om ändrad produktionsinriktning vid Norrbottens Järnverk. Frågan torde vara grundad på missvisande uppgifter i pressen rörande innebörden av Statsföretag AB:s skrivelse till mig av den 13 februari i år. I denna skrivelse sägs ingenting om en ändrad produktionsinriktning vid NJA. Däremot menar Statsföretag att en närmare analys av det marknadsmässiga och övriga underlaget för en viss mindre del av NJA:s investeringsprogram bör ske innan man slutgiltigt fastlägger programmets detaljer. Det är alltså inte fråga om att ändra produktionsinriktningen vid NJA. Vad diskussionen gäller är hur en del av de kraftigt ökade götkvantiteter, som kommer att produceras när investeringsprogrammet är genomfört, skall vidareförädlas och marknadsföras. Jag avser att återkomma med en utförlig redovisning av hithörande frågor i den proposition angående NJA som inom några dagar kommer att föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Sedan jag ställde min fråga har ju bokstäverna NJA så gott som dagligen förekommit på tidningarnas förstasidor, och vi har sett olika avsnitt av denna variant av spelet om NJA. Uppgifterna i pressen betecknas nu av statsrådet som missvisande, och han försäkrar att det inte är fråga om någon ändring av produktionsinriktningen. Men i det investeringsprogram som Statsföretag AB presenterade i februari fanns det formuleringar som verkligen ger fog för den oro som bl.a. min fråga är ett uttryck för. Jag kan citera en sådan mening: »I den mån investeringar för utökade manufakturresurser redan inletts bör man därför i avvaktan på bättre marknadsunderlag undersöka möjligheten att senarelägga fullföljande av de mer kapitalkrävande insatserna.» Jag tycker att detta rimmar illa med vad som från verkstadsledningen tidigare har sagts, nämligen att >Manufakturering är framtidsmelodin>. Dessutom är väl det faktum, att styrelsen eller åtminstone delar av den eventuellt tänker avgå och att man också i det sammanhanget talar om att det finns skilda uppfattningar om produktionsinriktningen, en anledning att fråga om detta. I den under senare år allt intensivare diskussionen om det statliga näringslivets utbyggnad i Norrbotten som en väg att råda bot på sysselsättningssvårigheterna i länet har NJA ställts i förgrunden. När det nu visar sig att det finns delade meningar mellan verkets styrelse och ledningen för Statsföretag AB om produktionsinriktningen vid företaget, så är det helt naturligt att detta väcker uppmärksamhet. För sysselsättningen i Norrbotten är en riktig utveckling vid Norrbottens Järnverk absolut nödvändig. Och en sådan utveckling åstadkommer man inte, om man tilldelar NJA rollen som leverantör av råvara och halvfabrikat. Tvärtom måste siktet vara inställt på en ökad vidareförädling. Inom NJA har under senare år tagits vissa steg mot en sådan riktig utveckling. Dit hör produktionen av balk och plåt för byggnadsändamål och dit hör också satsningen på fartygsprofiler. Det är alldeles klart att man måste fortsätta med den verksamheten och utbygga den liksom även fortsätta utvecklingen mot en mer differentierad och högförädlad produktion. Men till det behövs det investeringar och en omfattande utvecklingsplan för NJA. Jag hoppas att den av industriministern i svaret aviserade propositionen om NJA skall ge sådana riktlinjer och inte ha ett liknande innehåll som det i februari presenterade investeringsprogrammet. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har begärt ordet bara för att påpeka att fru Marklund i sitt anförande med anledning av mitt svar upprepar de missförstånd som jag med mitt svar avsåg att undanröja. Jag får be fru Marklund att läsa mitt svar en gång till, så tror jag att vi kan för dagen avsluta diskussionen.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag anser att möjligheterna till teknisk vuxenutbildning inom fackskolans ram numera är utbyggd i sådan omfattning att hög ansökningsfrekvens till tekniska dagskolor inte är tillräckligt motiv för dessa skolors bestånd. I 1964 års beslut om reformeringen av de gymnasiala skolorna fastslogs vissa principer för skolorganisationens regionala planering, enligt vilka på en ort bör erbjudas samtliga eller flertalet studievägar inom det gymnasiala skolsystemet. Man räknade med att som en följd av reformen vissa skolformer, bl.a. kommunala tekniska dagskolor, successivt skulle komma att avvecklas. En riktpunkt vid bedömningen av om och när en avveckling skall ske av en teknisk skola är dock att utbildnings möjligheterna inte får försämras. Om en utbildningslinje har visat sig attraktiv bör man således ta hänsyn härtill. Fackskolan är införd i hela landet läsåret 1970/71. 25 procent av platserna i fackskolan är reserverade för vuxna, men denna kvot har inte utnyttjats i full utsträckning. Förutom möjligheterna för vuxna att erhålla t.ex. teknisk fackskoleutbildning inom ungdomsskolan finns möjligheter för denna kategori att få utbildning i bl.a. de kommunala vuxenskolorna, där undervisning meddelas enligt läroplan för såväl fackskolan som grundskolan, yrkesskolan och gymnasiet. Det finns således i dag goda möjligheter för vuxna att erhålla teknisk utbildning inom den nya gymnasieskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Av det framgår att 1964 års beslut lämnar utrymme för en flexibel bedömning, men den sista delen av svaret ingav i alla fall oro. "Även skolöverstyrelsens uttalande att de tekniska dagskolorna bör avvecklas, sedan den tekniska fackskolan genomförts i hela landet i och med läsåret 1970/71, har väckt berättigad oro. Den kvot, en fjärdedel av elevplatserna i årskurs 1 i fackskolan, som är avsedd för vuxenstuderande, kan redan nu erfarenhetsmässigt på sina håll betecknas vara för liten. Därtill kommer att många yrkesarbetande som av olika anledningar vill tillägna sig en teoretisk utbildning bara har sjuårig folkskola som grund och sålunda inte kan söka till fackskolan utan kompletterande utbildning. För många kan det bli en naturlig spärr som gör att de hellre avstår från vidareutbildning. Andra finner det svårt att studera tillsammans med betydligt yngre elever. Så länge ansökningsfrekvensen till en teknisk dagskola vida överstiger antalet tillgängliga platser måste en sådan utbildningsform givetvis ha ett berättigande. Detta har också i otvetydiga ordalag framställts av förre utbildningsministern, numera statsministern Olof Palme, och liknande uttalanden har statsrådet Carlsson själv gjort här i dag, liksom också statsrådet Moberg i en interpellationsdebatt år 1968. Skolöverstyrelsen har ansökt att skolan i Katrineholm bör bestå för att ge personer som vill ha teknisk utbildning ett ytterligare alternativ i fråga om sådan utbildning, och varför kan inte en liknande bedömning göras beträffande Örnsköldsviks tekniska skola? Jag vill ge några data om denna skola. 1. Skolan är mycket attraktiv. Antalet sökande är två till tre gånger större än antalet platser. 2. Medelåldern ligger över 25 år. 3. Drygt 20 procent av eleverna studerar med bidrag från AMS, och den andelen ökar. Skolan har därför stor betydelse i omskolningssammanhang och därmed också från lokaliseringssynpunkt. 4. Skolan har landsdelskaraktär. Cirka 90 procent av eleverna kommer från de fyra nordliga länen, och 50 procent från Västernorrlands län. 5.

Herr talman! Man borde kunna få yttra sig även om det bara gäller en viss teknisk skola. När det produceras en vara med stor efterfrågan läggs inte produktionen ned. Den tekniska fackskolan är ju ännu oprövad och anpassad främst till elever i grundskolan, och den blir säkert bra med tiden. Men så länge den inte ersätter de tekniska dagskolorna — och det kan man bevisa att den inte gör i de norra delarna av landet där omskolningskapaciteten kanske behöver vara större — bör en indragning av dessa ske först efter mycket noggranna överväganden. Ingenjörer från de tekniska dagskolorna är mycket lätta att så att säga marknadsföra. Detta bör ge anledning till att hellre förbättra skolan och anpassa den till elevunderlaget och näringslivets behov. I ett brev till Örnsköldsviks Allehandas redaktör” den 16 december 1968 skrev statsminister Palme beträffande ÖTS bl.a. följande: >En riktpunkt vid bedömningen om och när en avveckling skall ske av teknisk skola är att utbildningsmöjligheterna inte får försämras. Om en utbildningslinje har visat sig attraktiv bör man således ta hänsyn härtill. Ett annat argument för ett bibehållande tills vidare av en skola kan vara att skolan äger en särart och därvid kan attrahera studerande för vilka fackskolan inte framstår som en naturlig väg för teknisk utbildning på en nivå som här är aktuell.> Något av detta har framkommit även i svaret i dag. Jag fortsätter att citera: »>Skoldirektören har rätt. Det är attraktiviteten som är avgörande.» Så sade statsministern, dåvarande utbildningsministern. Detta är en perfekt beskrivning och definition av ÖTS:s ställning även för närvarande, och det stämmer med vad jag sade i mitt tidigare anförande. Skolans ställning i fråga om attraktivitet och särart är oförändrad i dag. Men, herr statsråd, gäller fortfarande även vad dåvarande utbildningsministern sade om skolans berättigande?

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han anser att omständigheterna kring tillkomsten av tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala är tillfredsställande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Statsmakternas beslut år 1965 att anskaffa den av herr Nordstrandh nämnda för universitet och högskolor gemensamma anläggningen grundade sig på behovet av att för forskningsoch även utbildningsändamål ha tillgång till en accelerator av tandemtyp. Vid tidpunkten för beslutet fanns möjlighet att förvärva den ifrågavarande acceleratorn på fördelaktiga villkor. Påbörjandet av verksamheten vid acceleratorn har därefter av olika anledningar försenats, vilket givetvis är beklagligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret och konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet måste medge att omständigheterna kring tillkomsten av tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala inte är tillfredsställande — för att här använda relativt milda ord. Orsaken till min fråga har varit dels uppgifter i pressen om att denna accelerator i Uppsala ännu efter fem år inte har kommit på plats och tagits i bruk, dels det kanske inte så kända förhållandet att jag för fem år sedan motionsvägen försökte få en accelerator till Göteborg, där det fanns goda villkor på Chalmers tekniska högskola. Jag misslyckades då i mina ansträngningar, men mitt intresse för acceleratorer och deras underbara öden har förblivit. Förhållandet är nu det, vilket väl herr Moberg vet, att denna accelerator som beställdes 1965 och köptes på fördelaktiga villkor finns magasinerad i Uppsala — om de uppgifter jag fått inte är felaktiga. Den har som sagt ännu inte tagits i bruk. Laboratoriet där den skall stå är inte färdigt. Under den gångna tiden har två nya typer av acceleratorer kommit i bruk, och ytterligare en ny typ provkörs i USA. Men den som vi köpte står och åldras i magasinet i Uppsala. Det är, milt uttryckt, inte särskilt tillfredsställande. Jag vill nu fråga, och det var också det som var den bakomliggande orsaken till att jag tog upp denna sak: är det så, herr Moberg, som vår forskningspolitik ter sig i ett flertal fall, utförd i verkligheten? Vilka lärdomar kan dras framför allt av hur forskningsplanering inte skall bedrivas? Är statsrådet beredd att dra några slutsatser av vad som hänt, ledande till åtgärder för framtiden? Vi torde kunna vara överens om att det behövs en översyn av vår forskningsplanering, framför allt på längre sikt. Jag tycker att den forskningspolitiska debatten skulle ha mått väl av en ytterligare konkretisering av typen tan demacceleratorn i Uppsala, vilken medan tiden går åldras alltmera och åldras stillastående.
Herr talman! Frågan om man skall dra några principiella slutsatser från de erfarenheter som gjorts kräver en genomgång av ärendet för att man i detalj skall se vad det gäller. Jag hade självfallet anledning att göra en sådan genomgång av detta fall redan när artikeln i Dagens Nyheter för någon tid sedan publicerades. Detta ärende är lärorikt ur många synpunkter, och vi skall väl också beakta lärdomarna härav. Först och främst medför i många fall motsättningar inom universitetet mellan olika ämnesföreträdare att myndigheterna har svårigheter att inta ståndpunkt. Det har i det aktuella fallet förekommit diskussioner och motsättningar mellan fysiker och kemister, och detta har påverkat såväl lokalprogramkommittén som byggnadsstyrelsen i dess arbete. Därtill har kommit att en enskild person har överklagat ett ärende i en stadsplanefråga. Såsom vi alltid gör när en enskild person känner sin rätt kränkt har vi sett mycket noggrant och ingående på denna fråga från den enskildes synpunkt. Herr Nordstrandh kan väl inte heller ha något emot att vi förfar på detta sätt. Detta oförutsedda överklagande = fördröjde emellertid ärendet ett år. Det är förhållanden som dessa som gör att jag inte är beredd att nedklassa vår forskningspolitik eller byggnadsplaneringen i Uppsala med utgångspunkt i detta ärende. Det har hänt en del saker som vi beklagar. Det förhållandet att denna apparat ligger, såsom herr Nordstrandh = sade, nedmagasinerad sammanhänger med den omständighet som jag antytt i mitt svar, nämligen att det vid den aktuella tidpunkten fanns anledning att mycket snabbt träffa avtal om inköp av acceleratorn i fråga på grund av att det just då erbjöds mycket förmånliga villkor. Vi visste att vi inte omedelbart kunde ta acceleratorn i bruk, eftersom det behövs en viss tid för att bygga upp en anläggning i vilken en så stor apparat kan placeras. Att utvecklingen på forskningsområdet går synnerligen snabbt är ett förhållande som vi i alla sammanhang upplever som ett problem och som vi får acceptera. Det är inte så att apparaten i fråga nu icke är användbar. Den är utomordentligt användbar ur både forskningsoch utbildningssynpunkt. Det har också, herr Nordstrandh, i pressen publicerats uppgifter från de ansvariga i Uppsala, enligt vilka det finns en ganska lång kö av intresserade som väntar på att få utnyttja acceleratorns möjligheter. Acceleratorn kommer i gång till sommaren.

Herr talman! Det är riktigt, statsrådet Moberg, att det inträffat en incident som gjort situationen ännu besvärligare och som har försinkat igångsättningen mer än vad som annars skulle ha blivit fallet. Men man måste väl ändå dra den slutsatsen att acceleratorn beställdes omedelbart efter riksdagsbeslutet och verkligen effektuerades prompt av amerikanarna som — jag är ledsen att behöva säga det — faktiskt skötte sig, medan man inte skötte sig i Uppsala. När apparaten — jag kanske får kalla denna jättestora anläggning så — kom till Uppsala fanns det ingen plats att sätta den på. Man hade inte ens börjat arbetena för detta ändamål. Det uttalas nu att acceleratorn skall komma i gång någon gång i juli 1970. Kan herr Moberg möjligen verifiera att det är riktigt eller skall vi bereda oss på ytterligare väntan?

Jag får alltså säga att jag nog var minst lika klok som den som skrev propositionen — om det nu möjligen var herr Moberg.

Herr talman! Nej, det har jag aldrig påstått, utan slutsatsen är att handlingskraften låg hos Chalmers tekniska högskola i Göteborg och hos den som skrev motionen.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig, om jag är beredd att framlägga sådana förslag till åtgärder beträffande järnvägstrafiken att den i SJ:s plan för affärsbanenätet på sikt förutsatta nedläggningen av en betydande del av persontrafiken i Norrlands inland icke realiseras och att t.ex. trafiken på den ur turistnäringens synpunkt särskilt betydelsefulla bandelen Östersund—Storlien kan upprätthållas. Den i frågan åberopade planen för affärsbanenätet hänför sig tydligen till material, som SJ nyliger presenterat vid en presskonferens. På en kartskiss anges där vilka banor som under de närmaste åren kan komma att ingå i SJ:s affärsbanenät. I vilken utsträckning dessa banor — kompletterade med ersättningsberättigade linjer — kommer att ingå i ett på längre sikt trafikerat bannät beror på en rad i nuläget svårbedömbara förhållanden. Redovisningen på kartskissen kan därför inte på något sätt likställas med en framtidsbild av det trafikerade järnvägsnätet.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
SJ har uppenbart inte gjort särskilt mycket för att möjliggöra en nyanserad bedömning av sina rationaliseringsplaner, en uppfattning som jag tror kommunikationsministern delar — om jag tolkar svaret rätt. Kommunikationsministern har vid upprepade tillfällen låtit förstå att transportpolitiken skall samordnas med lokaliseringspolitiken, och förslag i den riktningen torde vara mycket nära förestående. Dessa besked har hälsats med tillfredsställelse i de regioner där en fortgående nedtrappning av transportservicen nu utgör en allvarlig begränsande faktor för sysselsättning och utveckling. Men obekymrat — som det förefaller — av den politiska nyorienteringen inom transportpolitiken fortsätter SJ sin egen information. Som ett led däri publicerar man en plan över affärsbanenätet, enligt vilken persontrafiken väster om Östersund respektive Kiruna skall upphöra. Även om man dagen efteråt gör en halv dementi genom att säga att man hoppas att riksdag och regering skall se till att medel anvisas, så att trafiken kan upprätthållas, skapar information av denna karaktär oro och understryker intrycket av bristande samordning mellan de skilda komponenter som skall konstituera en framgångsrik regionalpolitik. Området väster om Östersund fram till Storlien är, sett till hotellkapaciteten, vårt lands största koncentrerade rekreationsområde, för vilket goda järnvägsförbindelser är ett livsvillkor. Man behöver inte ha någon särskilt livlig fantasi för att förstå hur publiceringen av planen över affärsbanenätet uppfattas där av den bofasta befolkningen, men också av företagare och anställda inom turistnäringen för att inte säga bland kreditgivarna bakom miljoninvesteringarna inom området. SJ har uppenbarligen, som jag uppfattat det, målsättningen att skapa en modern företagsprofil. Väsentliga inslag i denna profil måste dock vara service och lyhördhet inför allmänhetens krav på det dominerande transportföretaget. Det är inte tillfredsställande att vid dessa ställningstaganden hänvisa till riksdag och regering. Det står med andra ord fullständigt klart att det nu hastar att ge innehåll åt den transportpolitiska nyorientering som kommunikationsministern dess bättre vid upprepade tillfällen gjort sig till förespråkare för.
Herr talman! Jag vill gärna medverka till att skingra oron. När herr Åsling talar om bandelen Östersund—Storlien ger han mig intrycket att han uppfattat det pressmaterial och den kartskiss som SJ lämnat ut som ett slutligt besked om framtiden. Jag är därför, herr talman, angelägen att understryka att denna kartskiss inte får tolkas som en definitiv bild av det framtida järnvägsnätet. Trafikeringen på framtidens järnvägsnät måste med hänsyn till samhällsutvecklingen vara flexibel. En säker bild av järnvägsnätets långsiktiga utformning kan man knappast ge, efter som förändringar av trafikströmmarna mellan affärsbanenätet och det trafiksvaga nätet kommer att kräva fortlöpande anpassningar. Utan att vilja uttala mig om några speciella banor vill jag dock allmänt framhålla sannolikheten för att vi även på lång sikt får räkna med ett olönsamt trafiknät där staten genom årliga driftbidrag garanterar bygderna en rimlig trafikservice. Jag vill i sammanhanget erinra om att årets statsverksproposition upptar en icke oväsentlig höjning av detta bidrag, från 215 till 230 miljoner kronor. Jag vill också konstatera att staten genom detta bidrag under en följd av år med betydande belopp täcker driftsunderskott på inlandsbanan och på linjen Storlien—Östersund.
Herr talman! Jag tackar för kommunikationsministerns komplettering av det tidigare svaret. Den förhöjde i väsentlig utsträckning svarets värde och bidrar säkerligen till att klara ut den förvirring som åstadkommits genom brister i informationen kring vad som ändock måste uppfattas som allvarligt menade planer på ett affärsbanenät. I den — om jag får kalla den så — dementi till de slutsatser som i pressen dragits av den i svaret omtalade kartskissen sägs ingenting om att inte det material som det här är fråga om är en allvarligt menad planering från SJ:s sida. Man får hoppas att SJ vid det fortsatta informationsarbetet tar litet allvarligare på sin uppgift och har klart för sig vad sådana här besked kan betyda i de berörda bygderna. över huvud taget kan man fråga sig vad som är meningen med att publicera en affärsbaneplan på detta stadium innan ansvariga politiska instanser fått säga sitt. Man kan också ifrågasätta om det över huvud taget är affärsmässigt att driva planeringen på detta sätt. Om jag nu tar exemplet från västra Jämtland står det ganska klart att utan det stora trafikunderlaget i den västjämtska turistvärlden skulle förvisso trafikunderlaget på Östersund vara mycket mindre och SJ:s möjligheter att erbjuda attraktiva transportalternativ avsevärt försämrade. Befolkning och näringsliv i dessa områden baserar nu i hög grad sin verksamhet på SJ:s service.